Fru talman! Åke Wictorsson förvandlades plötsligt till en agitator på förstamaj, såsom det var en gång förr i tiden med socialistiska paroller, fördömanden av marknaden, osv. Han försökte också berömma trepartiöverenskommelsen för att innebära att man är överens om en stark politik. Men vad är det, Åke Wictorsson, egentligen som ni är överens om? Jo, ni är överens om att ta bort årtalen 1995 och 1996 ur den svenska energipolitiken, dvs. ni är överens om att ni under hela 80-talets senare del hade fel i denna vitala energifråga. I överenskommelsen talade man om marknaden i betydligt mer positiva ordalag än vad Åke Wictorsson här gjorde. Jag undrar om verkligen de andra parterna i överenskommelsen är överens med Åke Wictorsson om synen på den svenska energimarknadens framtida funktion. Ni är -- kanske -- överens om att kärnkraften skall vara avvecklad till år 2010. Alla de tre partierna i överenskommelsen är nämligen sannerligen inte överens om detta. Ni är överens om att 3,8 miljarder skall anslås till satsningar på biobränslen och vindkraft. Men är det verkligen Åke Wictorssons uppfattning att det kan räcka för att ersätta halva vår elproduktionskapacitet? Om det är Åke Wictorssons uppfattning är det sannerligen inte någon stark energipolitik. Det ni i så fall är överens om är att ni skall avveckla halva elförsörjningen och i stället tillföra 3,8 miljarder på vindkraft och biobränslen. Den som kallar det en stark energipolitik har inte mycket att yvas över i politiken. Det är kanske så. Åke Wictorsson anklagade oss moderater för att stå isolerade. Den typen av argumentation har jag aldrig förstått. Vi står för vad vi anser. Oavsett om vi är många eller få, har våra sakståndpunkter sin egen legitimitet och bör kunna bemötas i kraft av detta. Men det kan inte Åke Wictorsson. Nu har historien i stället visat att vi hade rätt även när vi stod isolerade och fick ta emot motsvarande angrepp från Åke Wictorssons partikamrater i fråga om årtalen 1995 och 1996. Men denna överenskommelse, Åke Wictorsson, är ju ett betyg på att vi moderater, som möjligtvis i denna kammare var isolerade, hade rätt. Vi vinner också därför mer och mer. Vad är ni överens om? Är ni överens om vattenkraften? Jag skulle gärna vilja att Åke Wictorsson gav sin uppfattning om vad svensk socialdemokrati tycker i den frågan innan vi går över till industriministern, som kanske kan ge sin uppfattning om vad svensk socialdemokrati tycker. Vad anser svensk socialdemokrati: Skall ni bygga ut vattenkraften, eller skall ni låta den förbli skyddad?

Fru talman! Före middagsuppehållet erinrade Åke Wictorsson om att Lennart Pettersson, näringsutskottets ordförande, nu lämnar riksdagen. Jag vill gärna instämma i de varma ord som Åke Wictorsson gav till Lennart Pettersson. Även jag uppfattar Lennart Pettersson som en rak och ärlig, kunnig och självständig person, och jag har satt stort värde på att få samarbeta och debattera med honom här i kammaren och i utskottet. En väldigt viktig del av överenskommelsen, Åke Wictorsson, är naturligtvis att årtalsexercisen kommit bort.

Vidare står alldeles tydligt markerat att partierna är ense om dessa utgångspunkter. Partierna är då ense om att just dessa förutsättningar skall vara uppfyllda innan en kärnkraftsavveckling kan ske. Men sedan kan vi ha olika värderingar om hur snart dessa förutsättningar kan finnas. Som vi från folkpartiet liberalerna förstår det har socialdemokraterna och centerpartiet i detta avseende en mer optimistisk syn än vad vi har. Vi är inte övertygade om att dessa förutsättningar kommer att vara uppfyllda år 2010. Vi drar av detta slutsatsen att eftersom detta är vad vi är överens om kommer vi också i så fall att vara överens om att inte inleda eller avsluta kärnkraftsavvecklingen baserat på årtal utan på att de kriterier vi är överens om är uppfyllda. En mycket positiv del av överenskommelsen är just den långsiktighet i energipolitiken som den ger förutsättningar för. I detta ryms också en långtgående avreglering, ökade förutsättningar för konkurrens på energimarknaden och inte minst den ökade internationalisering av energipolitiken som en knytning till den europeiska gemenskapens energipolitik också förutsätter.

Fru talman! Åke Wictorsson talade om solidaritet med svaga grupper som en grundbult i socialdemokratins uppfattning. Det var glädjande att höra detta från Åke Wictorsson. Den dag Åke Wictorsson ansluter sig till att vi inte bara skall känna solidaritet med svaga grupper i vårt eget land utan också med svaga grupper i andra länder, dvs. u-länderna i första hand, med djur och natur och med kommande generationer, då finns det förutsättningar för att socialdemokraterna och miljöpartiet kan samverka mot långsiktiga mål. Åke Wictorsson antyder något om att miljöpartiet kanske så småningom kommer med i uppgörelsen. Den dag socialdemokraterna deklarerar dessa mål underlättas möjligheterna för detta. För övrigt har Gunnar Hökmark rätt, Åke Wictorsson. Årtalen 1995 och 1996 är borta. Det var därför jag i mitt inledningsanförande sade att detta är en sorgens dag för dem som sett fram emot en kärnkraftsavveckling. Just den första starten av avvecklingen är skjuten i ett töcknigt fjärran. Skall årtalet 2010 inge något förtroende -- och det är svårt att återvinna förtroende när man har övergivit oåterkalleliga beslut och när man har övergivit talet om att kärnkraften inte hör hemma i ett civiliserat samhälle -- då behövs kraftfulla åtgärder, och det är av den anledningen vi har föreslagit en lagstiftning. Det är också därför vi tror att det är alldeles nödvändigt med ett hushållningsmål, i stället för att hushållningen så där i allmänhet -- hur den nu lyckas -- skall avgöra när kärnkraftsavvecklingen börjar. Har man inte satt upp några mål är risken stor att man inte når särskilt långt. I varje fall är det min erfarenhet från 30 år inom industrin att man måste veta vart man vill om man skall komma någonvart. Åke Wictorsson påstår att miljöpartiet icke är förankrat i verkligheten och inte inser vad regional balans och näringslivspolitik kräver, men jag tror då att han har fel. Men det är klart att vi har andra utgångspunkter, mer långsiktiga och mer radikala. Åke Wictorsson påstår då att detta icke har med verkligheten att göra. Den verklighet som vi ser inger oss stor oro, och därför krävs radikala mål.

Fru talman! Åke Wictorsson kritiserade vänsterpartiet för att vilja ha en snabbare takt för avvecklingen av kärnkraften än vad de tre avtalsslutande partierna vill ha. Jag tolkar det som att överenskommelsen innebär att när man undanröjer beslutet om avvecklingsstart 1995/1996, flyttar man också tidpunkten framåt i tiden, dvs. det innebär en senare start för kärnkraftsavvecklingen. Åke Wictorsson sade vidare att den politik vänsterpartiet står för, dvs. att vi kräver att årtalen 1995 och 1996 skall stå fast, inte är en realistisk och verklighetsförankrad politik. Det är en grov felaktighet. Jag vill erinra om att det så sent som i april 1990 presenterades en rapport om kärnkraftsavvecklingen, som byggde på förutsättningen att avvecklingen skulle starta 1995/1996. Det var en rapport signerad av Ingvar Malm, som visade att avvecklingen då -- dvs. i april, för ungefär ett år sedan -- var möjlig utan att det skulle leda till nöd, missväxt och svält i landet. Jag tror fortfarande att det är möjligt att börja avvecklingen då och att denna avvecklingstakt är möjlig. Detta grundar jag på att vi har god tillgång på elektricitet. I socialdemokratin och fackföreningsrörelsen finns det -- tycker jag -- en farlig överbetoning av vikten av billig elektricitet. Man inser -- det utgår jag ifrån -- att billig svensk elektricitet bara kan finnas kvar en kort tid. Man borde också inse att tillgången på billig elektricitet, förutom att ge konkurrensfördelar, också medför en del nackdelar, nämligen konservering av gamla föråldrade industristrukturer. Det är branscher som behöver omstruktureras. Devalveringspolitiken innebar att man erbjöd arbetskraft till lågt pris, men näringspolitiken är nu inriktad på att överbrygga de svårigheter som uppstått som en konsekvens av denna politik. Erfarenheterna från devalveringspolitiken skulle kunna överföras till resonemanget om värdet av billig elektricitet. Billig elektricitet och arbetskraft är i vissa avseenden en fördel, men i andra avseenden en nackdel.

Fru talman! Jag vill -- som Hadar Cars -- till Lennart Pettersson, som nu lämnar utskottet, betyga min uppskattning. Jag vill säga tack för ett mycket gott kamratskap under åren. Jag var ordinarie i näringsutskottet, men de senaste åren var jag ändå inte mycket där. Vi har i alla fall haft många diskussioner och debatter och de har varit givande. Jag vill sedan konstatera en annan självklarhet. Det är alldeles uppenbart att denna uppgörelse innebär en rad insatser för en snabbare förnyelse av vårt energisystem. Detta möjliggör självklart en snabbare kärnkraftsavveckling -- något annat resultat kan det inte bli. I uppgörelsen är vi också överens om att vi noga skall följa dessa resultat. Det är dessa resultat som kommer att avgöra när vi kommer att påbörja kärnkraftsavvecklingen. Det må vara att vi har litet olika nyanser på bedömningen av dessa resultat, men uppgörelsen är klar på den punkten; vi skall göra det så snart som vi har resultat framme. Jag förutsätter också att dessa partier står fast vid uppgörelsen. Det innebär att det finns en majoritet i denna fråga -- så långt vi nu kan överblicka situationen. Jag förutsätter också att alla partier i riksdagen har respekt för i demokratisk ordning fattade beslut. Jag tycker nog därmed, Åke Wictorsson, att det är att göra en höna av en fjäder när Åke Wictorsson vill sätta denna fråga som något slags ''vara eller icke vara'' för en borgerlig regering. Låt oss lösa detta om vi kommer så långt som till att förhandla om en regeringsförklaring. Jag tycker att vi i dag har lagt bästa möjliga grund för ett samarbete även på den punkten.

Fru talman! Jag var, Ivar Franzén, med på den tiden då det begav sig. Då lärde jag mig att när det gäller frågan om borgerligt regeringssamarbete var det i varje fall utomordentligt farligt att betrakta energipolitiken som en fjäder som man gjorde en höna av. En eventuellt förskräcklig framtid får väl visa om mina farhågor denna gång är berättigade i detta avseende. Gunnar Hökmark utnämnde mig till en agitator på förstamaj som redovisade fördomar mot marknaden. Jag redovisade inte fördomar mot marknaden. Tvärtom redovisade jag att vi i vårt land sedan väldigt lång tid har haft en fri marknadsekonomi, men vi har på olika områden funnit att det fordras korrigerande ingrepp från samhällets sida. Socialdemokratin har på den punkten varit en mycket aktiv och drivande kraft. Om det är att bli en agitator på förstamaj -- låt mig då få vara det. Flera av mina meddebattörer har tagit upp frågan om den förtida avvecklingen. Jag vill erinra er om att när vi fattade detta beslut 1988 sades det att det 1990 skulle bli fråga om en kontrollstation. Den blir alltså genom detta energipolitiska beslut i realiteten något förskjuten. Det är den kontrollstationen som vi diskuterar. Vid denna kontrollstation skulle man konkret klargöra vilka åtgärder för energitillförsel som måste vidtas för att det inte skulle resultera i elbrist eller osäker eltillförsel vid mitten av 90-talet. Det nuvarande förslaget innebär ett fullföljande av detta beslut. Det innebär att man genom dessa årliga prövningar skall se till att man får underlag för en avveckling av kärnkraften, så att den kan slutföras år 2010. Jag kan inte, Lars Norberg, se att det behöver innebära en sorgens dag -- tvärtom. Jag finner att beslutet är bättre förankrat i den praktiska verkligheten nu än det var när vi första gången tog detta ställningstagande.

Det är där min kritik mot er politik finns.

Fru talman! Jag vill instämma i vad andra talare sagt om näringsutskottets ordförande, som har lett förhandlingar och arbete på ett utomordentligt sätt. Jag vill också tacka Åke Wictorsson. Han har nämligen här i kväll illustrerat att frågan om vad man är överens om verkligen är intressant att diskutera. Det som ni är överens om i energiöverenskommelsen är för det första att ge oss moderater rätt i vår verklighetsbeskrivning, att det inte går att förtidsavveckla kärnkraften med början 1995 och 1996 och att det är ett hot mot svenskt näringsliv och svensk industri. För det andra är ni överens om att ni skall avveckla kärnkraften, dvs. halva vår produktionskapacitet. Det skall ni göra med hjälp av ett utgiftsprogram till biobränslen och vindkraft på 3,8 miljarder kronor. Tror verkligen Åke Wictorsson att biobränslen och vindkraft kan ersätta halva vår elproduktion? Om han tror det bäddar han just för den osäkerhet som kommit att prägla svensk energipolitik så länge. Fru talman! Jag vill sedan beröra frågan om regeringsalternativ. När det gäller långbänkar vill jag säga följande. Den regering som vi nu har måste sägas ha hanterat energipolitiken som ''alla långbänkars moder'' -- om jag får använda det uttrycket. Det har nämligen dröjt väldigt länge innan väldigt litet har kommit ut. Fortfarande finns det egentligen ingen energipolitik för 90-talet. Frågan är då: Vad avser ni att ha för regeringsalternativ? På vilket sätt skall ni kunna föra regeringspolitik under de kommande åren tillsammans med miljöpartiet eller vänsterpartiet -- eller jag vet inte vad? Ni vet dessutom inte själva vad ni vill. Åke Wictorsson undvek nämligen mycket noggrant att svara på den rätt viktiga fråga som jag ställde. Jag frågade vad Åke Wictorsson anser är socialdemokratins uppfattning när det gäller vattenkraften. Jag vill gärna pressa på för att få svar på den frågan nu, därför att det vore intressant att få det före Rune Molin.

Fru talman! Man kan konstatera att de som mest intensivt talar om att man vill ha moral i energipolitiken inte kan uppvisa moral, respekt och tolerans inför den folkvalda församlingens möjlighet att föra en seriös diskussion. Fru talman! Jag ställde frågan till Åke Wictorsson vad han anser om vattenkraften, för det kan ha ett visst intresse med en deklaration från hans sida om vad socialdemokratin anser innan Rune Molin talar om vad han anser. På det sättet kanske vi kan få en spännande debatt mellan dessa två energipolitiska företrädare för socialdemokratin. Jag vet nämligen från tidigare riksdagsdebatter att Åke Wictorsson avvisat en utbyggnad av vattenkraften, medan Rune Molin tillstyrker en utbyggnad av vattenkraften. Mot bakgrund av att Åke Wictorsson säger att man är överens om så mycket och att det är en stark energipolitik, ser jag fram mot detta svar. Låt mig till sist bara föra fram den enkla reflektionen: Tala gärna litet mer om vad svensk ekonomi under 1990-talet kommer att kräva. Jag säger det inte bara av ekonomiska skäl. En förutsättning för en vettig energi och miljöpolitik kommer att vara att vi har en stark ekonomi under 1990-talet. Då går det inte att motarbeta användningen av el på det sätt som framför allt socialdemokratin i praktiken gör sig till tolk för.
Fru talman! Jag skall instämma i hyllningarna till Lennart Pettersson först, så att jag inte glömmer bort det. Sedan till själva saken: Jag tycker Hadar Cars replik till Åke Wictorsson på ett alldeles utmärkt sätt illustrerade mitt resonemang om en överenskommelse på bräcklig grund. Den beskrivning han gör är att de tre partierna är överens om att vissa förutsättningar skall föreligga för att dels inleda avvecklingen, dels avgöra med vilket tempo den skall ske. Han sade dessutom att man kan förutse att partierna inte kommer att vara överens om när dessa förutsättningar föreligger. Det innebär, om jag tolkar överenskommelsen som jag tror och befarar att den kommer att tolkas av folkpartiet, att man mycket väl med hänvisning till överenskommelsen kommer att kunna säga att kärnkraften skall vara kvar efter 2010. Jag skulle också kunna befara att folkpartiet, utan att dagtinga alltför mycket med sitt samvete, kan driva en gemensam energipolitik med moderaterna och ändå hävda att man håller fast vid huvuddragen i överenskommelsen med socialdemokraterna.

Fru talman! Jag vill också inleda med att rikta ett tack till Lennart Pettersson för hans sätt att sköta ordförandeskapet i näringsutskottet. Det har alltid varit ett nöje att delta i förhandlingarna där under hans ordförandeskap. Sedan till Åke Wictorsson: Jag skulle inte vara så ledsen om jag inte visste att det i och för sig inte är någonting som hindrar en avveckling 1995/96. Det finns inga tekniska eller ekonomiska hinder. Det är jag helt övertygad om. De hinder som finns är att näringslivet med lock och pock och hot och skrämsel försöker övertyga socialdemokratin och fackföreningsrörelsen att det inte går. Och då går det naturligtvis inte, om näringslivet gör allt för att sabotera en sådan avveckling 1995/96. Det är därför jag menar att eftersom socialdemokratin inte har näringslivet med sig i denna utveckling, gäller det att ha en kristallklar politik med klara målsättningar och klara verba för att man skall nå någonvart. Utan fastställda mål, metoder och regler så kommer det att misslyckas. Så har vi detta att man föreställer sig att man måste ersätta kilowattimme med kilowattimme. Det är ett enkelt demagogiskt knep som används i elpolitiken. I själva verket är det en massa kilowattimmar som kan ersättas med vanlig värmeenergi, eldning i pannor, villapannor och fjärrvärmepannor. Det tar man tydligen inte med i beräkningen när man talar om att det inte går att ersätta två reaktorer med annan energi och med hushållning. Med 2 % hushållning per år sparar man in en reaktor om året ungefär i totalenergi. Så länge man har en mix av värmeenergi och elenergi i utnyttjandet av dessa reaktorer är det väldigt enkelt att ersätta dem. Miljöpartiets politik är förvisso förankrad i verkligheten. Men vi måste också peka på de problem som finns i verkligheten: de långsiktiga ekologiska problemen. Om man inte förankrar politiken i den verkligheten leder den på sikt till olycka.

Fru talman! Gunnar Hökmark oroar sig över att de föreslagna åtgärderna inte är tillräckliga för att klara kärnkraftsavvecklingen till 2010. Det är just mot den bakgrunden, och för att vi skall få en årlig kontroll av detta, som vi skall ha en årlig redovisning och prövning i riksdagen. Självfallet får man anpassa politiken till de behov som ett krav om avveckling till 2010 kan ställa. När det gäller vattenkraften har vi mycket klart i utskottsbetänkandet redovisat att vattenkraften förutsätts bli utbyggd enligt vattenkraftsplanen som är fastställd av riksdagen. Där föreslås ingen förändring. Jag vet inte riktigt varifrån det kommer att socialdemokratin skulle motarbeta användningen av el. Tvärtom upplever jag att vi mycket klart redovisat att vi upplever att det är ett konkret behov som vi måste tillfredsställa på ett lämpligt sätt. Men samtidigt måste vi klara de anspråk som en kärnkraftsavveckling och en god miljö kräver. Jag vill säga några ord om hur man skall tolka en trepartiuppgörelse och hur de tre borgerliga partiernas hantering av den blir. Det får naturligtvis den framtida historieskrivningen de facto redovisa. Men nog är det en tämligen fruktlös uppgift som Gunnar Hökmark tar på sig när han anklagar socialdemokratin för att inte ha något regeringsalternativ i energipolitiken. Vi redovisar en klar trepartiuppgörelse som har en betydande majoritet i Sveriges riksdag. Moderata samlingspartiet framstår i detta sammanhang som helt isolerat i riksdagen, men gör samtidigt anspråk på att representera ett trovärdigt regeringsalternativ. Jag förstår inte hur detta går ihop. Lars Norberg säger att han redovisar en kristallklar politik. Det är möjligt att man kan uppleva det med utgångspunkt från Lars Norbergs och miljöpartiets utgångspunkter. Men en förutsättning för att det skall bli en konkret, realistisk politik är att den kan samordnas med ett existerande samhälle. Man skall kunna ta hänsyn till de kollisioner som inträffar i det läget. Det är på den punkten jag upplever att miljöpartiet har en brist. Sedan vill jag ändock i min sista replik till Lars Norberg, som nu lämnar riksdagen, framföra ett tack för trevliga diskussioner. Jag är medveten om vilket enormt arbete Lars Norberg har utfört som representant för miljöpartiet i näringsutskottet. Det har varit ett hårt och omfattande arbete. Det har varit många idéer. Man kan kanske tycka att resultatet inte stått i överensstämmelse med antalet idéer. Men jag är övertygad om att framtidens politik och framtidens politiker i betydande utsträckning kommer att ta upp de idéer som Lars Norberg företrätt i vårt arbete.

Fru talman! En tillgång till energi, främst elektrisk energi, till konkurrenskraftiga villkor är en nödvändig förutsättning för ett modernt, industrialiserat välfärdssamhälle. Men energiförsörjningen handlar inte enbart om ekonomi. Ett allmänt förtroende för energisystemet är också nödvändigt för att vi skall få den stabilitet som krävs för att genomföra och förränta de stora investeringar som kommer att krävas såväl på tillförselsidan som på användningssidan. När jag talar om förtroende menar jag inte bara allmänhetens förtroende för att energisystemet inte medför skadeverkningar eller oacceptabla risker. Jag menar också den energiberoende industrins, kraftindustrins och kommunernas förtroende för att det skall vara möjligt att bedriva verksamhet med rimlig ekonomi. Efter det dramatiska 1970-talet med upprepade oljekriser och intensiv debatt om kärnkraftens risker blev det uppenbart att detta allmänna förtroende för energisystemet saknades. Vi minskade vårt oljeberoende genom kraftfulla åtgärder. Många försök gjordes också för att nå en bred enighet om kärnkraftens roll i vår energiförsörjning. Men någon enighet uppnåddes inte på den traditionella vägen, utan vi tvingades 1980 gå ut med en folkomröstning som skulle bilägga tvisterna och försona de grupper som stod mot varandra. Linje 2, där jag var aktiv, presenterade en långsiktig omställningsstrategi, som sträckte sig över tre årtionden. Denna strategi visade hur det skulle vara möjligt att ställa om energisystemet bort från kärnkraften och samtidigt ta ansvar för välfärd, sysselsättning och miljö. Den första tioårsperioden, 80-talet, skulle i huvudsak ägnas åt att med hjälp av forskning och utveckling skapa en tillräcklig kunskapsbas. Den bedömde vi som nödvändig för att undvika allvarliga misstag under omställningen. Den andra tioårsperioden, som vi nu har kommit in i, skulle handla om att efter hand omsätta kunskaperna i praktisk tillämpning. Mot slutet av perioden, dvs. mot slutet av 90-talet, bör beprövad och tillförlitlig ny teknik finnas tillgänglig. Den skall under den sista tioårsperioden föras ut med full kraft och ersätta kärnkraften. Trots att linje 2 med denna långsiktiga strategi fick flest röster, och trots att riksdagen 1980 fattade ett beslut att energisystemet skall ställas om enligt denna strategi, uppnådde vi inte det ömsesidiga förtroende som är en förutsättning för en långsiktig stabil energipolitik. De gamla motsättningarna fanns kvar, och misstroendet underblåstes av en fortgående energipolitisk debatt. Å ena sidan fanns misstron mot att åtagandet att avveckla kärnkraften till 2010 verkligen skulle fullföljas. Å den andra sidan fanns det en lika uttalad misstro mot att energisystemet verkligen skulle kunna försörja industri och allmänhet med energi till rimliga priser. Olika försök gjordes under senare år för att överbrygga motsättningarna och skapa det förtroende som en långsiktig energipolitik förutsätter. Framgångarna härvidlag var inte tillräckliga, och en total låsning med oförenliga riksdagsbeslut hotade. I det läget inbjöd statsministern till överläggningar för att åstadkomma ett underlag för en hållbar energipolitik. Efter ett tålmodigt arbete kunde socialdemokraterna tillsammans med folkpartiet liberalerna och centerpartiet presentera en överenskommelse om riktlinjer för energipolitiken. Trepartiöverenskommelsen har utgjort utgångspunkten för regeringens energipolitiska proposition i år, inkl. att vattenkraften i de fyra outbyggda älvarna inte skall byggas ut. Det är det som gäller i den överenskommelse som vi i dag behandlar. Men det hindrar inte att det finns möjligheter till personliga uppfattningar i enskilda frågor i energipolitiken för medlemmar i de olika partierna. Överenskommelsen innebar icke någon munkavel för partifolket. Jag kan konstatera att utskottsmajoriteten i allt väsentligt ställer sig bakom propositionens förslag. Jag utgår därför från att kammaren med bred majoritet kommer att stödja utskottsmajoriteten. Det är en bred majoritet som utgör en markering av att dessa energipolitiska riktlinjer kommer att gälla för lång tid framöver. Därigenom kan tillräcklig långsiktighet skapas för att allmänheten och marknadens aktörer skall kunna göra de långsiktiga uppbindningar som kan krävas. De konkreta förslag som riksdagen i dag har att ta ställning till avser i flertalet fall program på fem år. De 3,8 miljarder kronor som Hökmark har kommit tillbaks till gång på gång är 3,8 miljarder för denna första femårsperiod. Det utgör bidraget, stödet, till en del av de investeringar som kommer till stånd. Jag skulle tro att med de 3,8 miljarder kronorna blir det fråga om investeringar på över 10 miljarder kronor under den första femårsperioden. Sedan blir det naturligtvis möjligt att varje år pröva om det behövs ytterligare resurser. Förslagen har emellertid längre bärighet än så eftersom de utgör en del av den 30 årsstrategi som vi och folkpartiet lanserade redan inför folkomröstningen 1980. Förslagen markerar att vi går från skede 1 till skede 2 i denna trestegsstrategi. Det handlar i stor utsträckning om att kunskap från laboratorier och försöksanläggningar efter hand förs ut i praktisk tillämpning. Kritik har framförts mot att överenskommelsen inte innehåller en preciserad tidsplan för när reaktorerna skall stängas av, utan endast en hänvisning till att det skall ske när hushållningen med el och tillförsel av el från miljöacceptabel produktion gör det möjligt att stänga reaktorer med bibehållna konkurrenskraftiga elpriser. Det är riktigt. Någon exakt tidsplan såg vi inte någon möjlighet att fastställa. Jag vill i det sammanhanget fästa kammarens uppmärksamhet på att vi också föreslår att riksdagen skall besluta att myndigheterna fortlöpande utvärderar resultaten av ansträngningarna. Regeringen skall varje år i budgetpropositionen redovisa dessa frågor. Regeringen skall också i sammanhanget redovisa sådana ytterligare åtgärder som kan vara motiverade. Sedan tidigare redovisar regeringen årligen i budgetpropositionen drifts och säkerhetsförhållandena i de svenska kärnkraftsreaktorerna. Det jag har sagt är också ett svar till Hökmark på frågan om vid vilken tidpunkt den första reaktorn kan läggas ned. Det kommer att ske när det blir möjligt med hänsyn till tillförsel, välfärd och ekonomi. Genom denna samlade årliga redovisning får riksdagen varje år en heltäckande information om hur omställningsarbetet fortskrider och kan då ta ställning till om regeringens åtgärder är till fyllest. Riksdagens ledamöter kan då också genom att väcka motioner lämna förslag till sådana ytterligare åtgärder som kan anses nödvändiga. Genom detta arrangemang tillförsäkras riksdagen ett reellt inflytande över hur omställningen av energisystemet fortskrider. När det gäller Franzéns fråga om etanolproduktionens förenlighet med de handelspolitiska reglerna, kan jag säga att de kontakter företrädare för regeringskansliet har haft med EG inte har kunnat visa att det föreligger några invändningar mot etanolproduktion ur spannmål i enlighet med de förslag som redovisats i propositionen. Jag känner stor tillfredsställse över att vi har lyckats med denna breda överenskommelse i energifrågan. Jag hemställer därför att riksdagen ger sitt stöd för en långsiktigt hållbar energipolitik genom att ställa sig bakom utskottets majoritet. Innan jag slutar vill jag ställa en fråga till Hökmark om vad det är för energipolitik som vi kan se fram emot om det skulle gå så illa som moderaterna räknar med, dvs. att Carl Bildt får bilda en borgerlig samlingsregering. Jag respekterar att moderaterna har sin politik och driver sin politik. Det är inte det jag ifrågasätter. Det finns nu något som kallas regeringsprogram och som heter Ny start för Sverige, och det talas om att det skall bedrivas en energipolitik i denna regering. I programmet framkommer det att denna regering skall vara fast besluten att säkerställa tillgången på elkraft och annan energi till internationellt konkurrenskraftiga priser i Sverige. Vad är det här för politik? Är det utskottsmajoritetens politik som presenteras här i riksdagen i dag och som folkpartiet står bakom? Eller är det moderata samlingspartiets politik som finns i reservationerna och som står emot utskottets majoritetsförslag i dag? De frågorna kan också gärna de andra partierna svara på.

Fru talman! Jag vill gärna ge Rune Molin den lilla vänligheten att han har tillfört debatten ett något lugnare tonfall, även om han för den skull inte alltid har rätt i olika saksynpunkter. Det gäller inte minst hans väldiga överskattning av vad trepartiöverenskommelsen innehåller. Som jag har sagt tidigare i dag innebär den för det första att man ger oss moderater rätt i fråga om att beslutet om 1995/96 var ansvarslöst. För det andra innehåller det ett program på 3,8 miljarder. Om det verkligen är detta som Rune Molin menar med en långsiktig energipolitik för 90-talet, är det inte mycket om han samtidigt har målet att avveckla halva den svenska kapaciteten för elproduktion i form av den el som produceras med hjälp av kärnkraft. Moderaterna och folkpartiet har i programmet en Ny start för Sverige sagt -- vilket säkert Rune Molin har kunnat läsa -- att någon förtida avveckling inte kommer att ske. Jag tycker inte att Rune Molin skall vara alltför hätsk mot det. Det är på denna merit som Rune Molin blev utnämnd till energiminister och som tvingade Birgitta Dahl att lämna posten. Men vi moderater kommer däremot, och det är min uppfattning, inte att upprätthålla fiktionen av 2010. Det är av det skälet, fru talman, att fiktionen om 1995/96 visade sig vara skadlig för svensk energiförsörjning och svensk energipolitik. Nu lyfter Rune Molin fram den fiktionen, och han lovar att det skall bli årliga kontrollstationer och i praktiken en ytterligt planmässig styrning av tillförseln och användningen av energi. Det kommer att bli skadligt för Sveriges möjligheter att hävda sig under 90-talet. 90-talet handlar om att klara miljöutmaningen, men också om den utmaning som den ekonomiska återhämtningen ställer krav på. Fru talman! Rune Molin blev litet vred när frågan ställdes om var socialdemokratin står i fråga om vattenkraften. Jag anser inte alls att socialdemokraterna är särskilt bundna av överenskommelsen med de andra partierna. Självfallet skall ni tycka vad ni tycker. Men det rimliga är att ni talar om vad ni tycker. Ni har visserligen talat om vad ni tycker i en mängd andra frågor under 80-talet där ni har svängt om efter valet, t.ex. när det gäller den förtida avvecklingen. Men vad tycker svensk socialdemokrati? Vill ni bygga ut vattenkraften eller ej?

Fru talman! Det är förvisso sant att det har varit svårt med förtroendet för energipolitiken, herr industriminister. Den bristen är det många som är ansvariga för. Men nu vänder jag mig till socialdemokraterna. Inom linje 2 klargjorde man att man ville avveckla kärnkraften, som då omfattade 5 reaktorer, genom att bygga ut den med 150 % till 12 reaktorer och 150 % högre effekt. Det minskar naturligtvis förtroendet för politiker när man talar om avveckling genom utbyggnad. Människor inser att detta är double talk, ''dubbelt tal''. Samma sak har vi under 1980-talet hört från Birgitta Dahl. Hon har åtskilliga gånger visat stor ordkraft när det gäller energipolitiken, men vi har sett mycket litet handlingskraft. Regeringen har missat de chanser den haft. I stället för att lägga ner Ringhals 2 när vi hade ett stort överskott på el satsade man 1,2 miljarder på att reparera den reaktorn. Under 1986 frångick regeringen beslutet att hålla realpriset på olja högt. Därigenom åstadkoms ganska snabbt en kris i den bioenergiuppbyggnad som just då pågick. Flistillverkarna var plötsligt inte längre konkurrenskraftiga på värmemarknaden. När det gäller de oförenliga besluten anser vi i miljöpartiet att de är väl förenliga om man förenar dem med en femte sak, nämligen en hushållningsoch effektivitetssatsning med det konkreta mål som vi talat om på 2 % per år. Då kan man förena kärnkraftsavveckling 1995/96 med koldioxidmål, älvarnas bevarande, och med sysselsättning och välfärd. För övrigt går välfärd och kärnkraft enligt vår uppfattning icke att förena. Vi saknar långsiktigheten. Det är därför svårt att tro på de mål som regeringen talar om. I dag säger Rune Molin att avvecklingen kommer att ske när den blir möjlig. Den 31 maj sade han här i kammaren: ''Det betyder att år 2010 skall kärnkraften vara borta. Den politik som vi nu lägger upp i den energiproposition som för närvarande behandlas i utskottet skall leda till det resultatet.'' Inom 11 dagar får vi två motstridiga besked. Då är det svårt att känna förtroende för politiken.

Fru talman! Rune Molin inledde med att erinra om folkomröstningen 1980. Jag vill gärna citera det som dåvarande statsministern Thorbjörn Fälldin skrev i propositionen efter folkomröstningen och som folkpartiet står fast vid: ''- - Resultatet av omröstningen innebär'' -- vilket nu är historiskt -- ''att blocken nummer elva och tolv i det svenska kärnkraftsprogrammet kan byggas färdigt. Högst tolv kärnkraftsblock kan därmed utnyttjas under sin tekniska livslängd - -''. De avsteg som tagits från den linje som folkpartiet och socialdemokraterna var överens om i linje två, är de ansträngningar som regeringen har gjort för att genomdriva ett beslut i riksdagen om att tidigarelägga avvecklingen av två kärnkraftverk. Som en följd av överenskommelsen noterar vi att den delen av den socialdemokratiska politiken inte längre är aktuell, och vi anser det utmärkt bra att det förhåller sig så. När man talar om energipolitik på så lång sikt som 30 år, vilket var det naturliga efter 1980 års folkomröstning, är det självklart att man inte har alla möjligheter att förutse vilka frågor som kan bli aktuella. En sådan sak som har vuxit i betydelse, och det tror jag säkert att Rune Molin håller med mig om, är konsekvenserna av växthuseffekten. År 1980 insåg vi inte, vilket inte alls är något märkvärdigt, att ett av de allvarligaste hoten mot vår miljö är den växthuseffekt som är en följd av ökade utsläpp av koldioxid och andra gaser som är resultatet av en stor användning av fossila bränslen. Det är någonting som av självklara skäl försvårar en omställning i den riktning som vi såg och önskade 1980, eftersom det lämnar oss ganska få ytterligare alternativ, nämligen i dagens läge bioenergi och vind. Det är därför positivt att denna överenskommelse också klart ger uttryck för att vi skall utveckla och tillvarata de två alternativ som finns som ger oss möjlighet att få energi på ett sätt som inte skadar miljön. Fru talman! Det är också givet att det europeiska energisamarbetet, sammanbindningen med det europeiska elnätet, inte gärna kunde förutses 1980 och att det får konsekvenser för oss i olika avseenden när det gäller att utforma en självständig svensk elpolitik. Det blir inte lika lätt när vi knyter ihop vårt nät med det europeiska nätet. Vi inser att behovet av ökad konkurrens på energimarknaden, för att bevara konkurrenskraften i svenskt näringsliv, är stort och växande. Allt detta gör att jag anser att vi har löst en hel del problem och att vi med det beslut som nu skall fattas ändå tar ett viktigt steg framåt.

Fru talman! Industriministern! Det finns likheter mellan å ena sidan folkpartiet och socialdemokraterna och å andra sidan miljöpartiet i synen på kärnkraftsavvecklingen, något som bekymrar mig. Det är den brist på oro eller bekymmer som man känner inför tidsaspekten. Miljöpartisterna har sagt att man kan avveckla kärnkraften på tre år. Det är bara att knäppa med fingrarna och ta bort den. Det går lätt som en plätt, om jag citerar någon av deras företrädare rätt. Jag tror inte att det går lätt som en plätt. Jag har i mitt inledningsanförande sagt att vi börjar få brist på tid om vi skall kunna avveckla kärnkraften fram till år 2010. Det som refereras i betänkandet är att årtalet 2010 inte enbart, eller huvudsakligen, bygger på kärnkraftens tekniska livslängd, utan att det också är en sorts markering för en trovärdig politik. Det är en helthetsbedömning: Detta är lämpligt för att kärnkraftsavvecklingen skall vara trovärdig. Kärnkraftsverken börjar bli gamla, och vi har sagt att vi skall avveckla, och här har vi ett lämpligt år. Detta börjar nu moderata samlingspartiet, det största borgerliga partiet, att ifrågasätta, och man får alltmer stöd från folkpartiet. Den fråga som Rune Molin ställde till moderaterna om vilken politik som en eventuell framtida borgerlig regering kommer att driva på energiområdet är också en test på hur hållbar överenskommelsen egentligen är. Säger man i folkpartiet som man tidigare har gjort, att en förtida avveckling -- vad nu det är för uttryck -- inte kommer i fråga, är år 2010 ifrågasatt. Säger man dessutom att detta är förenligt med överenskommelsen, anser jag att det kräver ett klargörande av vad regeringen menar och Rune Molin menar med en avveckling till år 2010. Är detta dead line, är detta stopp, skall det vara stängt. Min följdfråga blir naturligtvis, vilket jag sagt flera gånger tidigare i dag: När måste man börja för att vara färdig till år 2010?
Fru talman! Jag kan ha full förståelse för att industriministern njuter om han kan åstadkomma någonting av en förtida offentlig regeringsförhandling här i kammaren. Nu varken kan eller vill jag bereda industriministern det nöjet att delta i en sådan diskussion. Däremot vill jag göra två korta konstateranden. Jag kan instämma i industriministerns beskrivning av uppgörelsen och hur den är förankrad i riksdagen, vilket innebär att riksdagen kommer att ha ett betydande inflytande på energipolitiken oavsett vilken regering det blir i höst. Det finns då ett osäkerhetsmoment, och kanske det största, nämligen om socialdemokraterna, vilket har hänt förr, har en politik före ett val och en annan efter. Det kanske är plats för en liten självrannsakan innan man går ut och försöker misstänkliggöra andras goda vilja och förmåga att fullfölja en uppgörelse. Vi för vår del vill helhjärtat göra bästa möjliga av situationen, och det tror jag alla har förstått. Jag vill också klart deklarera att år 2010 för oss är ett absolut fast årtal, och jag har upplevt att det också är detta för socialdemokraterna. Men det kunde vara bra att få en ytterligare bekräftelse på detta.
Fru talman! Årtalet 2010 har kommit upp i flera inlägg. Jag svarade i en interpellationsdebatt för någon tid sedan att vi står fast vid det beslut riksdagen tagit i den här frågan. Det är det som gäller. Det gäller i dag också, och det gäller framöver. Herr Hökmark undviker att svara på den fråga jag ställde. Jag ställde bara en enda fråga. Han undviker att besvara frågan om vilken politik som skall föras av en regering som skall bildas av de icke-socialistiska partierna, som det heter. Då måste jag fråga mera konkret. Herr Cars gjorde ett sympatiskt inlägg här och han kom fram till att det positiva i vår överenskommelse är att vi bl.a. satsat på utveckling av förnybara energislag. Det gör vi med 3,8 miljarder kronor tillsammans med hushållen. Såvitt jag förstår nu av reservationerna i utskottet så vill moderaterna inte ge pengar till utveckling av de förnybara energislagen. Det beslut som vi nu får, och som det finns en bred majoritet för i riksdagen, kommer att träda i kraft från den 1 juli under det nya budgetåret. Min konkreta fråga blir: Hur blir det med dessa anslag med moderaterna i ledningen för en borgerlig regering? Hur blir det nästa riksdag? Blir det några pengar till hushållningsåtgärder? Blir det några pengar för utveckling av biobränsletekniken, vindtekniken, bränsleceller osv.? Blir det något stöd för kraftvärme baserad på biobränslen? Moderaternas reservationer innebär ju att det inte blir fråga om detta. Jag litar på att centern och folkpartiet skall stå fast vid överenskommelsen. Men det innebär ju att herr Hökmark å moderata samlingspartiets vägnar får säga att den politik som han bedriver i riksdagen i dag inte kommer att vara hållfast när man skall träffa den här överenskommelsen. Jag hoppas verkligen inte att ni skall ställa till med samma långbänk som ni hade i regeringen under Fälldins tid och som slutade med att ni bröt upp. Jag hoppas vidare att den överenskommelse vi nu har träffat, som är långsiktig och som har ett brett stöd inte bara i den svenska riksdagen utan också hos det svenska folket, även skall omfattas av en borgerlig regering. Jag hoppas, herr Franzén, att detta inte skall bli en fråga som splittrar en borgerlig, eventuell, regering. Jag hoppas att vi skall kunna fullfölja den här politiken, för jag tycker att den är bra. Men jag frågar regeringsbildaren här, den potentielle regeringsbildaren, han som utmålar sig överallt i massmedia såsom den som har rätt i allting och som vet hur en slipsten skall dras, om de i hans parti är beredda att ställa upp på den här långsiktiga och breda överenskommelsen eller om de tänker vidhålla den politik som de redovisat i sina reservationer. I dessa kan man också utläsa, vilket flera talare varit inne på, att det i själva verket inte handlar om utveckling av förnybara energislag som skall ersätta kärnkraften utan om att behålla kärnkraften. Moderaternas politik är att behålla kärnkraften, vilket kan utläsas av dessa reservationer. Det är också den politik deras stödtrupper företräder i alla möjliga lobbyorganisationer. Därför är det så oerhört viktigt, eftersom detta är en mycket central politisk fråga att få ett begrepp om -- inte för mig så mycket som för de svenska väljarna, som skall ta ställning till de alternativ vi har i politiken -- de måste ju få veta vilken politik de röstar fram i höstens val om de stöttar moderaterna. Den som röstar på de partier som ingår i den här överenskommelsen vet att det är denna politik som kommer att gälla. Men den som röstar på det parti som företräder en radikalt annorlunda politik och som vill ha kvar kärnkraften bör få detta klargjort för sig nu. Jag tycker att alla har skyldighet att ge den konsumentupplysningen till de svenska väljarna.

Fru talman! Jag skulle vilja ge Rune Molin rådet att vara litet mera ödmjuk när han använder uttrycket Vilket besked gav socialdemokratin väljarna före valet 1988? Kärnkraften skulle förtidsavvecklas med början 1995 eller 1996. Vi kan i dag konstatera att det försvunnit ut i det oåterkalleliga. Ni sade då nej till Europa och EG. Ni sade nej till Det var faktiskt så att man ansågs ha en felprogrammerad hjärna om man föreslog de marginalskattesatser som Rune Molin sedan har försvarat. Vi moderater har i kammaren presenterat vårt alternativ, och vi har också lagt en gemensam grund tillsammans med folkpartiet i programmet ''Ny start för Sverige''. Det är den minsta gemensamma nämnaren. I september, Rune Molin, är det val, och då skall väljarna kunna påverka detta. Då kommer väljarna att veta att vad vi har sagt står vi för även efter valet, men väljarna vet att det som ni har sagt är som skrivet i vatten. Så litet mer ödmjukhet inför själva frågan som sådan ber jag om, därför att Sverige under hela 1980-talet har plågats av att ni fört in årtalsfixeringen i debatten. Därmed måste Rune Molin dela ansvaret för de företag som av osäkerhetsskäl tvingats göra investeringar utomlands och stänga enheter i Jag vet inte hur många jobb som Rune Molins och hans regerings ansvarslösa sätt har kostat Sverige -- ett ansvarslöst sätt, som i dag kommer till uttryck genom att han går ifrån det som en gång var oåterkalleligt. Jag skulle också vilja ha besked om ert regeringsprogram. Vilket är det? De gångna åren har ju visat att ni inte kan föra regeringspolitik i energifrågan på egen hand. Jag själv agerar mycket hellre i ett parlament som stöd till en ny regering tillsammans med folkpartiet och centern än tillsammans med miljöpartiet och vänsterpartiet, därför att de inte tycker som ni. De utgör tillsammans med er en betydande osäkerhetsfaktor, som icke blir mindre av att Rune Molin faktiskt ännu inte skilt sig från denna debatt -- han har inte lämnat besked om var socialdemokratin står just i dag, oåterkalleligt eller ej, i vattenkraftfrågan.

Fru talman! Först ett klarläggande när det gäller miljöpartiets kärnkraftspolitik. Vi kräver en avveckling på tre år, men detta kräver också, om det skall vara genomförbart, att det finns en majoritet i denna kammare på 50 %. Det i sin tur kräver att det finns en majoritet bland det svenska folket som vill avveckla kärnkraften på tre år. Jag är övertygad om att vi kommer att lyckas med den mobilisering som behövs för att avveckla kärnkraften på tre år. Men i dag är vi inte i den situationen. Men -- dess värre, kanske jag skulle säga -- efter en stor kärnkraftsolycka skulle den situationen ganska snabbt kunna uppstå. När det gäller regeringens program så var industriministern den 31 maj ganska bestämd i fråga om årtalet 2010. I dag verkar det mera vagt. Man kan konstatera att detta program, som nu utskottet lägger fram, inte innebär någon klar början av kärnkraftsavvecklingen och inte något klart slutår heller. Det är vagt, men det ginge väl an om man använde ordentliga styrmedel. Vi föreslår att vi skall ha ett mål som man styr emot med hjälp av skatter och annat. En tvåprocentig effektivisering per år betyder ungefär 8 terawattimmar, dvs. en och en halv reaktor om året i energibesparing. Om man har den målsättningen kan man komma i gång ganska snart utan att nödvändigtvis fastställa vilket år det rör sig om, men 1995--1996 vore alldeles säkert möjligt. Vi vill satsa 7 miljarder om året på utveckling av den inhemska energin och på energihushållning, 2 miljarder över budgeten och 5 miljarder genom omfördelning av investeringar från Vattenfall till nyinvesteringar på energisidan. Detta är alltså tio gånger så mycket som regeringen är beredd att satsa. Vi tror att detta behövs för att komma i gång med ett hållbart energiprogram, som inte bara ger oss kärnkraftsavveckling utan som också leder till att vi blir av med de fossila bränslena i rask takt.

Fru talman! Under ett antal år drev folkpartiet utan gehör in i denna kammare kravet på en bioenergikommission. Det gjorde vi bl.a. mot bakgrund av att vi såg det som ett hot mot möjligheterna att utveckla bioenergi om man snabbt, som regeringen då föreslog, skulle minska användningen av kärnkraft i Sverige och tvingas ersätta den med naturgas i stora kvantiteter. Kraven på att vi skall gå vidare och satsa på framför allt bioenergi och vindkraft är starkt förankrade i folkpartiet. Jag har uppfattat det så att de är starkt förankrade också i centerpartiet. När man förhandlar kan man ha litet olika utgångspunkter, men vi kan notera att de krav som vi under många år drev ensamma avslogs av majoriteten i riksdagen men att vi nu har fått gehör för dessa i överenskommelsen. Det tycker vi är mycket positivt och bra. Då tycker jag inte det finns anledning att ifrågasätta att vi skulle i olika konstellationer vara beredda att bryta upp från denna överenskommelse. Jag tror att detta gäller även centerpartiet. Jag utgår ifrån att överenskommelsen i denna fråga och på andra punkter ligger fast efter valet oberoende av regeringskonstellationen. Om jag är elak, vilket jag inte jag gärna vill vara, skulle jag kunna säga att eftersom detta krav framför allt ställts av folkpartiet och centerpartiet, har vi garantier för att det ligger kvar vid den måhända osannolika händelsen att socialdemokraterna skulle få egen majoritet. Vi har just från folkpartiets sida träffat en överenskommelse tillsammans med socialdemokraterna i skattefrågan. Vi är övertygade om att den överenskommelsen ligger kvar. Lika viktigt och lika naturligt är det att det finns förutsättningar att utveckla politiken vidare. Vi kan aldrig låsa oss för evigt och för all framtid i olika avseenden när det gäller så stora frågor som energifrågor och skattefrågor. Naturligtvis kan folkpartiet i en regering tillsammans med moderaterna och centerpartiet utveckla skattepolitiken så att man t.ex. sänker det totala skattetrycket och går vidare i den riktningen. På samma sätt har vi förutsättningar lika naturligt att med utgångspunkt i den energiuppgörelse som nu träffas gå vidare och utveckla energipolitiken på ett sådant sätt att både miljöaspekterna och förutsättningarna för att bedriva industiell verksamhet i Sverige tas till vara. Det är vår ambition. Jag kan försäkra Rune Molin att utgångspunkten för oss är att den uppgörelse som vi tillsammans med socialdemokraterna och centern har träffat kommer att ligga fast.
Fru talman! Jag inledde mitt huvudanförande för några timmar sedan med att säga att jag skulle använda den mesta av min taletid till att klaga. Det är härmed uppfyllt. Jag har givetvis gjort detta därför att jag och mitt parti vill ha en bättre energipolitik. Jag vill avsluta med att säga att vi givetvis önskar att den politik som beskrivs i trepartiuppgörelsen blir framgångsrik, att vi uppnår målet att kärnkraftsavvecklingen skall vara avslutad 2010. Jag kan också lova att mitt parti kommer att göra allt det kan för att målet skall kunna uppnås. Vi kommer att driva på så att partierna kommer att hålla vad de har lovat i uppgörelsen. Vi kommer att driva på tillsammans med den övriga miljöopinionen. En slutfråga till Rune Molin: När kommer förslag om den nödvändiga koldioxidavgiften på elproduktion?
Fru talman! Det känns nästan som en överloppsgärning, men jag vill ändå för tydlighetens skull poängtera att centerpartiet har drivit en oerhört konsekvent energipolitik. Vi har i denna uppgörelse gjort en hel del kompromisser, men det är ingen som kan tro att vi har någon annan målsättning än att minst nå upp till vad som förutsätts i uppgörelsen.

Fru talman! Den fråga som nu debatteras är mycket viktig. Vi har väntat länge på att få debattera den, i stort sett hela den här mandatperioden. Men det finns många andra viktiga frågor som skall avhandlas här innan vi skiljs om ett par dagar, varför jag har lovat den ärade fru talmannen att så gott jag kan försöka bidra till att återvinna litet av den tid som gått förlorad bl.a. på grund av demonstrationer här i dag. Jag nöjer mig därför, fru talman, med att i mitt något avkortade anförande vända mig till dem som ifrågasätter centerns avsikter med sin medverkan i trepartiuppgörelsen. Fru talman!

Problemet med kärnkraftens farlighet för människan och naturen har aldrig lösts. Därför måste kärnkraften avvecklas så snart som möjligt. Centern har aldrig vikit från denna grundläggande uppfattning.

Det har gått elva år sedan svenska folket genom folkomröstningen klargjorde att vårt energisystem måste ställas om och att kärnkraften måste avvecklas. Under dessa elva år har så gott som ingenting gjorts av det som måste göras för att tillmötesgå folkviljan. Det är först nu genom överenskommelsen mellan regeringen, centern och folkpartiet som det första viktiga steget tas på den väg som skall leda till ett nytt energisystem och möjliggöra kärnkraftens avveckling. Det ges nu tydligare signaler till marknadens aktörer, som också måste inse de politiska realiteterna och rätta sig därefter. Till dem som menar att överenskommelsen inte är tillräckligt kraftfull för att få till stånd den omställning som är förutsättningen för att kärnkraften skall kunna avvecklas till 2010 vill jag bara säga: Låt oss nu se vad som händer och låt oss ta till vara de möjligheter att driva på tempot som ligger i de överenskomna årliga avstämningarna. Det är ju först nu när vi börjat röra oss i rätt riktning som takten är intressant. Fru talman! Att springa fort så länge man springer åt fel håll är inte särskilt meningsfullt. Nu gäller det för alla och envar att utnyttja de möjligheter som ges. Det gäller såväl allt från kraftindustrin och näringslivet till kommuner, bostadsförvaltare och konsumenter som jordbruket och andra råvaruproducenter, och slutligen gäller det tillverkningsindustrin.

För moderaterna borde det vara intressant att studera vad som i dag händer med kärnkraften runt om i världen när det ena landet efter det andra avbryter kärnkraftsutbyggnaden eller lägger ner både befintliga kärnkraftverk och nybyggda anläggningar som aldrig tagits i drift. Det är inte alltid av omsorg om miljön utan av krasst ekonomiska skäl. Man tar i sina kalkyler hänsyn till alla de kostnader som hänger samman med kärnkraften på både lång och kort sikt. Jag känner förvisso i många avseenden mycket stor sympati för de tankar och idéer som är drivkraften bakom miljöpartiets yviga mångfald av förslag. Somliga av dessa förslag är på intet sätt nya här i riksdagen. De har framförts i centermotioner långt innan miljöpartiet tog plats i detta parlament. Andra förslag har lämnat den gröna jordnära verkligheten och farit ut långt i det blå. Centern har aldrig vikit från sin övertygelse. Verkligheten har dessutom bekräftat att vi ligger rätt. Men ibland är politikens villkor sådana att man måste vara beredd att kompromissa för att nå sina syften. Överenskommelsen med socialdemokraterna och folkpartiet är en kompromiss -- och det är ingen hemlighet -- som bryter det dödläge som rått alltför länge. Det är en bra kompromiss så till vida att den leder utvecklingen in på rätt väg mot en omställning av energisystemet och till en avveckling av kärnkraften. På demonstranternas skyltar här utanför i dag står det: Sluta prata! Det är dags att handla. Också vi tycker att det är dags att handla. Det här är vårt bidrag till det konkreta handlande som är absolut nödvändigt om vi skall nå vårt mål. Fru talman! Jag vill avsluta med att yrka bifall till de av centerpartiets reservationer som Ivar Franzén yrkade bifall till.

Fru talman! Först vill jag vända mig till Bengt Hurtig. Det syntes ju på leendet att det var en from förhoppning att jag skulle ha några åsikter eller några synpunkter på de frågor han tog upp. Jag vet inte och jag kan inte, och därför säger jag det. Men leendet var snyggt. Fru talman! Jag skall begränsa mig till att ta upp en liten del av det här jättestora ämnet, nämligen det avsnitt som behandlar investeringsstöd för att stimulera en övergång till kraftvärmeproduktion med biobränsle. Enligt propositionen skall det här utgå med 25 % av investeringskostnaden, dock högst 4 000 kr. per kW installerad effekt. Detta gäller om det beställts tidigast den 20 februari i år. Det är den del av stödet som avser tiden från 1985 till februari i år som jag skulle vilja säga några få ord om. Tre kommuner Borås, Linköping, och Växjö konverterade tidigt sina ångpannor till eldning med biobränslen. Dessa kommuner insåg miljöns krav och de tog i något slags mening sitt ansvar, och i ''något slags mening'' straffas de nu för det. Jag har i en motion tillsammans med två av mina kollegor, Berit Löfstedt och Kjell Nilsson, föreslagit att den bortre gränsen sätts till den 1 januari 1980 för att det skall bli rättvist. I en mening, jag understryker i en mening, har utskottet avstyrkt detta. Jag tycker med förlov sagt att det är en smula småsnålt eller som vi säger i Sjuhäradsbygden närigt med en sådan inställning. Självfallet är jag helt på det klara med att man måste ha en bortre gräns, att en sådan måste sättas någonstans, men det hade inte inneburit något principiellt avsteg att flytta den gränsen några år tillbaka i tiden. Det hade bara varit en praktisk anpassning för att kunna tillfredsställa de önskemål och skapa den rättvisa som motionens förslag enligt min uppfattning innebar. Det hade nämligen inneburit att de kommuner som tidigt gick över till biobränslen också skulle ha fått stöd. Eftersom Växjö har fått bidrag på annat sätt -- omkring 18,5 milj.kr., tror jag -- återstår Borås och 1985. Med de regler som föreslås gälla för den konvertering som sker om det är beställt efter den 1 januari 1985 skulle Borås få ett stöd på ungefär 25 milj.kr. och Linköping ett stöd på 20 milj.kr. -- detta av en total summa på 1 000 miljoner. Borås kommer i år att bli den största enskilda kommunala användaren av biobränslen. Jag tycker faktiskt att det hade funnits skäl att uppmuntra den framsyntheten, men det tycker tydligen inte näringsutskottet. Dess värre tycker inte en enda ledamot av näringsutskottet detta. Jag kan bara beklaga att inte näringsutskottet delar denna min uppfattning. Jag menar faktiskt att det inte är någon idé att komma dragande med argument som att avskrivningen redan är gjord. Ja visst är det så, men det är ju en bokföringsteknisk term. Någon måste ju ha betalt detta. Vem då? Jo, abonnenterna i de båda kommunerna har betalt det genom sina taxor, och de har gjort detta under en tid då det faktiskt ur kostnadssynpunkt hade varit betydligt bättre att använda olja. Man har emellertid varit framsynt i de här kommunerna. Jag erkänner att det i varje fall inte inledningsvis var så väldigt stor politisk enighet kring detta, men efter hand som tiden har gått har man i dessa kommuner nått enighet. Jag tycker faktiskt att det hade funnits skäl att uppmuntra detta, och det alldeles speciellt på grund av att det inte har varit något principiellt avståndstagande från propositionen. Man går ju tillbaka ett antal år, till den 1 januari 1985. Då kunde man faktiskt kosta på sig ytterligare något eller några år för att stötta upp dessa båda kommuner. Det hade varit en gärd av uppmuntran till kommuner som faktiskt har varit framgångsrika. Näringsutskottet delar som sagt inte denna min uppfattning. Men, herr talman, jag framhärdar, och det vill jag också säga till de ärade ledamöterna i kammaren och till eventuella företrädare för näringsutskottet i form av ledamöter och suppleanter. Jag framhärdar, och jag yrkar bifall till den motion jag tidigare har nämnt. För att uttrycka mig så byråkratiskt som tydligen är nödvändigt när man skall yrka i den här kammaren vill jag säga att det är fråga om motion 1990/91:N90 yrkande 2. Den, herr talman, yrkar jag bifall till.

Herr talman! Jag är ledsen, Bengt Hurtig, men jag har en gyllene regel, nämligen att om jag inte kan en sak försöker jag heller inte svarva mig ur den. Då säger jag att jag inte kan och inte vet. I längden, Bengt Hurtig, vinner man faktiskt på det. Man vinner t.o.m. respekt. Men kom igen! Låt oss diskutera Världsbanken eller vad det nu är vi brukar diskutera. Det ser jag med glädje fram emot att få göra med Bengt Hurtig. Det brukar vara spännande, intressant och t.o.m. trevligt.
Herr talman! Det står efter bl.a. Lars Norbergs anförande helt klart att man måste upphöra med de oekologiska metoder för energiutvinning som har använts under flera hundra år. Man har utnyttjat kol, olja och uran -- ändliga resurser -- i en allt ökande grad. Man behöver inte vara naturvetare för att inse att detta är omöjligt. Trenden måste brytas, och jag finner tre väsentliga anledningar till varför den snart bör brytas, till att man nu skall stänga en Barsebäcksreaktor. En anledning är att industrin måste få klara signaler. Det finns teknik för energibesparing som industrin kan använda. Denna teknik används inte, eftersom man inom industrin är osäker på om det verkligen är nödvändigt. Den andra anledningen är att metoden för omställning bör studeras i praktiskt bruk. Det bör göras innan det är för sent. Om en förtida avveckling är en avveckling innan en katastrof inträffar och gör en snabb avveckling nödvändig, då har man redan hållit på för länge. Den tredje anledningen till att man bör göra någonting nu är att vi skall visa människorna i vårt grannland Danmark att vi har respekt för dem och för deras oro för den fara som står så nära Herr talman! Jag yrkar därför bifall till reservation nr 10, som det redan har yrkats bifall till och som säger att vi skall avveckla en reaktor i Barsebäck nu.

Herr talman! När jag blev ombedd att förkorta mitt tal tänkte jag först att jag kanske skulle gå fram och begära en tyst minut. Men jag hade ingen reaktor att begrava, så jag avstår.

Det är därför att i miljöpartiet är kärnkraftsfrågan en av de mest centrala frågorna. Om det inte hade varit för den hade jag aldrig engagerat mig. Det var när kärnkraftsomröstningen var aktuell 1979--1980 och man lade in en extra linje -- nr 2 -- för att man skulle bygga ut för att avveckla. Det ansåg jag vara det största lurendrejeri som vi har gått på i Sverige. Jag vill också säga att jag lever i verkligheten. Alla talar om att vi är orealistiska. Jag lever i verkligheten. Verkligheten består för mig av att jag går med min geigermätare och mäter, t.ex. vid stuprör, höga värden av radioaktivitet -- än i dag, fem år efter Tjernobyl. Jag lever i verkligheten; jag kan inte gå ut och plocka svamp, eftersom de innehåller så mycket radioaktivitet. Jag kan inte fiska tillsammans med mina barn, eftersom det är Detta är min verklighet. Det är därför jag står här i dag. Jag skulle vilja ta hit alla dem som säger att kärnkraften är så ren. Jag skulle vilja fråga dem när den är ren. Jo, den är ren så länge som man ser den som två hål i en vägg -- stickkontakterna. Den är inte ren vare sig som avfall eller vid uranbrytning. För mig är kärnkraften för det första en existensiell fråga. Det är för det andra en demokratifråga och för det tredje en freds och miljöfråga. Hur kan jag säga att det är en demokratifråga? Jo, anledningen är att vi med kärnkraften får ett kontrollsamhälle. Fler och fler blir personundersökta innan de får anställning på ett kärnkraftsverk. Varför är det en freds och miljöfråga? Jo, därför att kärnkraft och kärnvapen är siamesiska tvillingar -- det har vi hört under Irakkriget. De går hand i hand. Med kärnkraften kan man bygga upp sin egen atombomb. Tjernobyl har, som jag tidigare sade, lärt oss att räkna med nya nedfall. Vi frågar oss ju inte längre om det skall inträffa en kärnkraftsolycka, utan när. Det heter att det från Tjernobylreaktorn kom ut några procent. Andra hävdar att 60--80 % spreds ut. I dag vet vi att sarkofagen läcker. Vi vet att man funderar på att bygga en ny sarkofag av titan. Det har lagts fram en IAEA-rapport som är gallimatias. Den har räknat bort många saker -- det har t.o.m. miljöministern stått här och sagt till mig. Den har t.ex. inte tagit hänsyn till dem som sanerade, räddningspersonalen, och de som förflyttades är inte med. Man har inte utgått från s.k. hot spots -- heta partiklar. Detta har man inte tagit med. Alla de som är berörda är alltså inte med i denna rapport. Det är alltså tvättade siffror. Man har, förutom detta, i Minsk tappat bort ett hälsoregister över 500 000 till 600 000 människor. Man har stulit datorerna, och när man återfått dem har mjukvaran -- hälsoregistret -- varit utraderad. När denna IAEA-rapport kom för några veckor sedan protesterade forskare från Sovjet vilt. De sade att de inte ställde upp på IAEA-rapporten. En som heter Viktor I Parfenov säger att rapporten verkar vara ett försök att släta över verkningarna av katastrofen. Han säger vidare att han har varit med i forskargruppen kring Tjernobyl och att han tar avstånd från rapporten. Han är chef för institutet för experimentell botanik i Vitrysslands huvudstad Minsk. Han säger vidare att de har funnit missbildade barn, att leukemifallen drastiskt har ökat i antal, att man funnit fall av cancer i sköldkörteln hos barn, vilket man tidigare inte gjort. Men andra forskare går ut och säger att det är radiofobi. Radiofobi! De säger att det bara är oro. Det är okej med denna oro. Man skall känna oro efter en sådan här sak, annars lever man inte i verkligheten. Men det är inte riktigt att kalla det för radiofobi. Jag har varit där och träffat människor som var i närheten av reaktorn när det small. Jag har hört dem beskriva hur den smälte bort och hur de sedan när den reparerades fick skador inuti och utanpå kroppen. När de sedan går till läkare säger dessa att det inte har något med Tjernobylolyckan att göra och att de vägrar att registrera det som så. Men människorna är sjuka. De lider av någon konstig trötthet, barnen har förstorade levrar, man har förstorade sköldkörtlar, blodbilden är förändrad. Detta är verkligheten. När jag tar upp frågan om något av detta kan hända oss i Sverige -- vi känner inte till riskerna av lågdosstrålning -- svarar inte socialministern. I stället svarar miljöministern. Hon kan naturligtvis inte svara på det. Men samtidigt står socialministern hemma i Sundsvall -- 5,5 mil från platsen där jag bor -- och talar om hälsa och miljö. Jag undrar om hon tar upp hur vi i Västernorrland i dag har det med hälsa och miljö. Det tror jag knappast. Jag tror att man bortser ifrån att kärnkraft hör ihop med hälsa och miljö. Jag blev förtvivlad när jag såg filmen Tjernobyls barn och såg professor Einhorn som i debatten efteråt och försvarade den svenska kärnkraften och sade att den är säker. Han sade att vi inte kan jämföra den med den i Tjernobyl därför att man inte har samma system och snabbstopp. Då vill jag bara nämna att i denna rapport från SKI, daterad den 24 juli 1987, talas det om hur man gjorde samma sak i Oskarshamn. Man kopplade ur snabbstoppet och experimenterade. Vad pratar Einhorn om? Vi har visst samma system. Vi har inte grafitreaktorer, men vi har snabbstoppet som säkerhetssystem. Man gick förbi det och fortsatte att experimentera. Den senaste rapporten är en nedtystad rapport om Ringhals. Jag fick faxa efter den i dag. Det är en teknisk doktor och en teknisk licentiat som har skrivit om hur man i Ringhals reaktor 2 har försökt tvinga ned styrstavar så att konstruktionen brast. När man sedan vill undersöka detta -- vad som hände -- tystas rapporten ned. Den skall inte offentliggöras, man hemligstämplar den. Vad är detta? Man talar bl.a. om rör som blivit krökta. Vi håller i Sverige på med en livsuppehållande vård -- en långvård -- av våra reaktorer. Man står nu här i dag och säger att vi nu skall börja lägga ned, att man har denna plan, att man står för 2010, att man nog kan börja tidigare, att det nu är bättre utgångsläge än tidigare. Jag tror inte på dem när de står här och säger detta. Jag tror inte på dem så länge som man håller på att investera. Man investerade i Ringhals. Nu talar man om att Vattenfall har investerat 3 miljarder för att byta generatorer i Ringhals. Jag ser inte avvecklingen av kärnkraften någonstans. Jag skymtar den inte ens i fjärran trots att vi vet att vi varje dag utsätts för ständiga utsläpp från våra egna reaktorer i Sverige. Trots att vi vet att det varje dag produceras 800 kg högaktivt avfall i Sverige, som överlämnar till våra barn och barnbarn! Plutonium har 24 000 års halveringstid -- det innebär 1 000 generationer framåt, som skall ta hand om det. Det talas om att incidenter inte har hänt. Jag har varit uppe nio eller tio gånger i frågor och interpellationer om t.ex. dry out, om partiella härdsmältor med uttorkning, om en olycka i forskningsreaktorn R2 i Studsvik, om hur man har tappat uranhexafluorid från lastbilar vid transporter. Jag har varit uppe om att man i dag har höjt effekten, så att vi i dag effektmässigt kör ungefär 13 reaktorer i stället för 12, medan man annars överallt vill försöka sänka effekten för att minska olycksriskerna. Kom inte och säg att det inte händer en hel massa incidenter i Sverige! Det gör det! Jag vill avslöja den här lögnen. Vi blir lurade i Sverige! Man går ut med helsidesannonser och talar om att man kan förvara det högaktiva avfallet till efter nästa istid. Man kan garantera det. Jag har det här. Se det här uppslaget. Man har hittat en malmkropp i Canada där uran legat 450 m ned i marken, och man har inte kunnat detektera radioaktivitet på ytan. Men vem har sagt att det är samma sak när man kört uranet genom en reaktor? Jag krävde besked när man for runt på reklamresor med Sigyn. Jag krävde att få veta av informationschefen om det var samma sak att hitta uran i en malmkropp på 450 m djup, som när vi i Sverige tänker stoppa ner vårt avfall i kopparkapslar på 500 m djup. Då var han tvungen att säga att det inte är samma sak. Jag menar att när man kör det i en reaktor blir det ju förändrat. De klyvningar som händer i reaktorn är ju det som gör att det blir högaktivt. Detta är lurendrejeri. Jag har anmält det till konsumentombudsmannen. Men eftersom det inte gäller en vara som försäljs -- vilket jag förstås tycker -- kan jag inte göra någonting åt det, utan det får fortsätta. Så är det med demokratin och insynen i Sverige. Den här boken hittade jag i dag. Den heter The Truth about Chernobyl, skriven av Medvevdev, en författare i Sovjet. Han talar om att säkert fyra miljoner kommer att bli utsatta för radioaktiviteten och få någon typ av cancer och att det även kommer att sträcka sig till Tyskland och Sverige. Ingen kommer att få veta sanningen om Tjernobyls effekter. Det tror jag inte någon kommer att kunna tala om. Men jag har försökt pressa fram den här ett flertal gånger. Jag vill ha fram statistik över andra saker än leukemier. I en upparbetningsanläggning i Skottland har man upptäckt en ökning av diabetesfallen. Det finns andra sådana saker. Även i Baltikum hände det efter 1986, och Baltikum är inte känt för att ha många fall av diabetes. Anledningen till att vi över huvud taget får fram uran är att vi tar det från områden där det bor få människor. Vi var ju på gång att bryta uran själva i Ranstad. Det sades att varje svensk skulle tjäna 2 miljoner på det. Det skulle vi naturligtvis ha gjort också, om vi verkligen skulle ha stått för hela livscykeln. Men det gjorde vi inte. Det är så fruktansvärt miljöstörande när man bryter uran, eftersom man häller koncentrerad svavelsyra på krossad och malen malm. Av ett ton malm kanske man får ut sex hekto användbart uran. Vi var tillräckligt många som kunde protestera. Men det kan man inte i Canada hos indianerna eller hos urinvånarna i Australien -- där man nu går in i deras reservat och skall börja bryta! Australien har inte ens egen kärnkraft, men man exporterar uran till Sverige. Vi hade besök av en man som talade om lagring av avfall. Jag vill ta upp detta om Forsmark. I Forsmark droppar det inte in vatten i slutförvaret för reaktoravfall SFR 1 -- det strömmar in! Denne man -- som heter Dr. Marvin Resnikoff och kommer från USA och kan det här med avfall -- menar att man skulle vara tvungen att pumpa ut 43 kubikmeter eller mer varje timme. Detta är en fördröjd dumpning av radioaktivt avfall. Det bryter mot Londonkonventionen om dumpning av radioaktivt avfall och även mot Östersjökonventionen. Detta har jag också tagit upp flera gånger. Det konstiga är att man inte har fått en riktig licens för att driva det här lagret, och ändå skall man börja fylla det. Han menar också att avfallet kommer att bli vått och sedan kommer att läcka ut. Jag skall avsluta med att säga att vi i miljöpartiet naturligtvis anser att man kan stoppa kärnkraften nu och börja med att avveckla en reaktor genast. Som jag sade förut kör vi egentligen 13 reaktorer. Kärnkraften hör inte hemma i ett civiliserat samhället. Se verkligheten och förändra den, förändra världen! sade Lars Norberg förut. Jag instämmer. Jag tänker faktiskt göra vad jag tänkte göra första gången jag gick upp i denna talarstol. Jag tänker sjunga mig ut härifrån, så får ni tycka vad ni vill. Djävlar och uran vilken hög av plutonium Borra hål i berget och tro att berget håller vakta avfallsdepån med polis och kontroller. monument från vår tid Barnen, våra barn, får ett arv som strålar gamma det blir något att få ifrån pappa och mamma. Djävlar och uran ska vi finna oss i detta? Nej, vi ska säga nej! vi ska slåss för det rätta!

Herr talman! Den genomförda skatteomläggningen har nu varit planterad i sin verklighet i ungefär ett halvår. Det är naturligt att en så omfattande reform inte hamnar helt rätt i alla sina detaljer. Verkligheten tvingar nu fram korrigeringar i den modell som socialdemokrater och folkpartister stått bakom. Även detta skatteutskottsbetänkande gör det på två områden. Det är dels när det gäller höjningen av skattepliktsgränsen för små vindkraftverk och dels när det gäller beskattningen av råtallolja. Båda dessa förändringar går i den riktning som vi från centerpartiets sida föreslog redan före skatteomläggningens genomförande. Vi hälsar därför dessa förändringar, som nu vidtas, med tillfredsställelse. De är små, men ändå viktiga förändringar. Det kanske allra viktigaste är att det ger bevis för att insikten nu har kommit hos de avtalsslutande parterna att det krävs justeringar i den genomförda skatteomläggningen. Samtidigt är det ett erkännande av det idoga opinionsarbete som bl.a. centerpartiet har bedrivit. Vi torde för övrigt få bevittna fler exempel från denna talarstol på detta faktum senare under veckan. Herr talman! På energiskatteområdet behövs också ytterligare förändringar. Det viktigaste av allt är att de allmänna riktlinjerna för energibeskattningen förändras i den riktning som vi från centerpartiet har föreslagit. Men det gäller också mer specifika energiskatteområden, som beskattning av fjärrvärme, reduceringsreglerna för energiintensiv industri och skattebefrielse för den av arbetsmiljöskäl speciellt framtagna motorsågsbensinen. Centerns syn på de berörda spörsmålen utvecklas i reservationer till detta betänkande av vilka jag yrkar bifall till nr 2, 11 och 13.

Herr talman! Energifrågan är viktig, och den har debatterats i flera timmar i dag. Frågan är viktig och avgörande för utvecklingen som vi har i den industrialiserade världen. De beslut som vi fattar om energin kommer att avgöra vår framtida inriktning om vi skall fortsätta med en ökande energiförbrukning per person i i-länderna på bekostnad av en rimlig utveckling i u-länderna. Besluten handlar också om vi skall fortsätta eller om vi skall vända in på en väg mot resurssnål energiförbrukning baserad på förnyelsebar energi, eller om vi skall fortsätta att förbruka jordens ändliga resurser. Jag tycker därför att det är litet tråkigt att vi i dag inte hinner fullt ut diskutera frågorna. Vi har haft en lång debatt om energin. Men eftersom energidebatten har delats upp i en del om energipolitik och en liten snutt på slutet om energiskatter, missas en del av helheten. Det tycker jag är beklagligt. En del av ansvaret får faktiskt läggas på regeringen. Regeringen binder själv ris åt egen rygg genom att komma med propositioner så sent så att de inte kan få en fullständig beredning och en fullgod behandling. Det är de saker vi som riksdagsledamöter är satta att göra. Energiskatterna som vi har att behandla i detta betänkande är en del av de medel som till stora delar har diskuterats tidigare i dag. Jag böjer mig för tidsbristen, och jag inser att vi har svårt att hinna med all den debatt som hade varit nödvändig. Jag yrkar därför bifall till reservation 12 i betänkandet. I reservation 3 från vänsterpartiet har vi redovisat vår principiella syn. Den kan man läsa sig till. I övrigt står vi bakom de reservationer som vi har skrivit under.

Herr talman! I proposition 1990/91:88 om energipolitiken står det i bil. 1 på s. 9: ''Från principiella utgångspunkter är det rimligt med ett energiskattesystem i vilket skatten på fossila bränslen är beroende av de utsläpp förbränningen ger upphov till men oberoende av till vad energin används. Miljöhänsyn kan tas genom särskilda utsläppsavgifter, t.ex. skatt på koldioxid och svavel. Med en sådan beskattning skulle användningen av förnybara energislag och även kraftvärmen gynnas. Sådana beskattningsprinciper skulle dock höja totalkostnaderna i den svenska elproduktionen och för den elintensiva industrin. Vidare skulle det kunna uppstå problem i det nordiska kraftutbytet.'' Tyvärr har man inte nämnt i propositionen att man i stället hade kunnat lösa detta genom att ta ut en avgift som sedan kunde återbetalas. Så har man däremot resonerat när det gäller kväveoxider. Så man känner väl till principen. Statens naturvårdsverk har också i yttranden till regeringen om förslagen talat om att man anser att det borde åtminstone tas ut en avgift för att det skall bli en inriktning på att släppa ut så litet koldioxid som möjligt. Herr talman! Av tekniska skäl har jag inte möjlighet att yrka på bifall till min motion. Men jag vill till protokollet ha fört att jag är besviken på att regeringen och riksdagen inte har tagit till vara på den möjligheten utan att göra en allmän fördyring -- om man är så rädd för att göra rätt. Man sätter den kortsiktiga lönsamheten före miljöhänsynen och de långsiktiga värderingarna. Om man är så rädd kunde man åtminstone ha infört en koldioxidavgift och återfört avgiftsmedlen i proportion till genererad elmängd från alla källor utom vattenkraft och kärnkraft.

Herr talman! I motion 630, som behandlas under avsnittet råtallolja i betänkandet, har jag krävt att åtgärder skall vidtas i avsikt att skapa konkurrens på lika villkor för den industri som använder råtallolja som råvara i vårt land. Råtallolja förekommer som biprodukt inom massaoch pappersindustrin. Oljan kan emellertid också användas som bränsle och kan då ersätta eldningsoljan. De massafabriker som producerar råtallolja behöver av naturliga skäl också stora mängder bränsle. Om råtallolja används som bränsle kan massaindustrin till viss del minska inköpen av eldningsolja som är belagd med energiskatt. För att massaindustrin skall sälja talloljan krävs det därför att köparen betalar ett pris som motsvarar priset för den eldningsolja som går åt för att ersätta den försålda råtalloljan. Detta förhållande innebär att även råtalloljan indirekt också oavsiktligt kommer att träffas av energiskatt. Effekterna av vad jag nu har anfört påverkar i betydande utsträckning möjligheterna för t.ex. Bergvik Kemi i Hälsingland att bedriva sin verksamhet. Företaget säljer en övervägande del av sina produkter på världsmarknaden. Den indirekta effekten av energiskatten för råtallolja innebär att företaget får betala väsentligt högre kostnader för råvaran råtallolja än sina konkurrenter på världsmarknaden, exempelvis konkurrenter i Detta är naturligtvis ett orimligt förhållande som måste rättas till. Detta har jag påtalat i åtskilliga kontakter under de senaste två åren med framför allt biträdande finansminister Erik Åsbrink. Men det har tyvärr varit svårt att få gehör för detta. I ärlighetens namn skall jag erkänna att regeringen för fem år sedan gav ett beredskapslån till Bergviks Kemi på 150 milj.kr. för att klara verksamheten, med andra ord ett avskrivningslån på fem år. Men detta lån går ut i år och måste ersättas med något nytt. Det är därför mycket tillfredsställande att skatteutskottet nu har bifallit min motion och kräver att regeringen skyndsamt prövar frågan och vidtar åtgärder som eliminerar den konkurrenssnedvridning som förekommer. Även näringsutskottet har deklarerat samma uppfattning i det yttrande som avgivits till skatteutskottet i detta ärende. Herr talman!